Fru talman! Jan Strömdahl erbjuder mig möjlighet att ansluta mig till reservationen om skydd av Emån genom att den omfattas av naturresurslagen. Jag vill då erinra om några fakta i målet. För det första finns det nu inte några aktuella planer på en utbyggnad av Emån, eftersom Sydkraft har tagit tillbaka sin ansökan. I praktiken finns det alltså inget hot som är aktuellt. För det andra har vi från moderat sida hela tiden sagt att vi skall tillåta prövning enligt vattenlagen av vissa vattendrag som inte omfattas av skyddet enligt naturresurslagen. Emån ingick ju också i den vattenplan som har antagits av riksdagen. För det tredje förutsätter vi att mycket stränga krav måste uppfyllas om tillstånd skall ges. Det är detta som jag tycker är det väsentliga. Bl.a. länsstyrelsen i Kalmar har vid sin behandling av ärendet ställt mycket långtgående krav, som bör vara uppfyllda om man skall ge tillstånd till en utbyggnad av Emån. Dessa krav skulle innebära att de utomordentligt stora naturvärdena verkligen kommer att skyddas. Det kan ju inte vara formerna — det sätt på vilket skyddet kommit till — utan resultatet som skall räknas. Jag drar den slutsatsen att genom det stränga agerandet från bl.a. länsstyrelsen i Kalmar har målet redan uppnåtts. Sökanden har funnit att dessa krav är så långtgående att man nu inte anser det vara aktuellt att genomföra någon utbyggnad. Då tycker jag att alla bör vara tillgodosedda. Det viktiga är ju inte formen, hur det här går till, utan det som uppnås genom de åtgärder som är vidtagna.

Fru talman! Det som har uppnåtts är ju att det nu inte finns några aktuella planer på utbyggnad. Jan Strömdahl säger att det ändå finns ett latent hot, men jag vill då replikera att också kraven finns kvar. De är oförändrade, och de har lett till att sökande har tagit tillbaka sina ansökningar. Det finns således inte någon risk för att detta på något skall spolieras i framtiden. Jag har gott hopp om att den unika miljö som finns i Emån kommer att bevaras oavsett hur det går med lagstiftningen.

Fru talman! Vi i miljöpartiet instämmer i mycket av den kritik som Jan Strömdahl framförde när det gäller naturresurslagen. Den bör ses över, den bör förbättras och fullföljas i den meningen att den verkligen skall skydda de naturvärden och de naturresurser som vi inte vill skall utarmas på lång sikt. Detta var ju grundtanken med lagen, och det borde också fullföljas. Som det nu är har man byggt in exploateringsintressen både i lagen i sig och genom att ansvaret ligger på boverket, som också har exploateringsintressen att främja — det är ju boverket som sköter NRL på myndighetsnivå. På detta sätt har det uppstått en motsättning som visar sig försvaga skyddet för naturresurserna. Jag stöder reservation 1 till betänkandet som går ut på att få till stånd en översyn av naturresurslagen. Miljöpartiet står inte med bland reservanterna, men det beror på ett förbiseende vid justeringen av betänkandet. Vi kommer alltså att rösta för reservationen vid voteringen. Många av de reservationer som miljöpartiet stöder handlar om olika sätt att täppa till en del hål i naturresurslagen, att förbättra den i vissa avseenden, att göra vissa strykningar som syftar till att få bort en del av de starka exploateringsintressen som finns i lagen. I reservation 3 tar vi upp frågan om vad lagen skall omfatta. I dag är i princip både jordbruksoch skogsbruksmarker undantagna, eftersom de regleras av andra lagar, nämligen skogsvårdslagen och lagen om skötsel av jordbruksmark. Detta gör att större delen av Sverige faktiskt inte omfattas av naturresurslagen, eftersom större delen av Sverige utgörs av skogsområden. Detta är naturligtvis en grundläggande svaghet. I reservation 3 kräver vi därför att lagen skall byggas ut till att omfatta även dessa marker. I reservation 4 tar vi upp en ganska viktig detalj. I 13 kap. 1 § andra stycket står att de riksintressen som finns i naturresurslagen vad gäller att bevara naturintressen, naturresurser, naturområden som är skyddsvärda osv., inte får utgöra hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Man har alltså lagt in en brasklapp som egentligen innebär att bestämmelserna om riksintressen till skydd för de oersättliga naturvärdena inte gäller så fort det finns ett lokalt intresse hos näringslivet. Detta är naturligtvis märkligt. Det enklaste vore att stryka det här stycket, vilket är precis vad vi kräver i reservation 4. De obrutna fjällområdena skall skyddas, men även där finns ett kryphål i lagen, nämligen 2 kap. 7 § andra stycket. Där finns en öppning som gör det möjligt att gå in och öppna gruvor i fjällområden som skall vara obrutna. Som vi ser det är det bara att stryka detta stycke. Det finns ingen anledning att ha det kvar i lagen. I reservation 6 föreslår vi att man utökar listan över riksintressen för i första hand naturvård genom att ta in naturvårdsverkets lista för riksintressen i lagen. Man slipper på det sättet en gråzon i vilken det är problem med verkställigheten. Visserligen skall kommunerna ta in de enligt naturvårdsverkets lista riksintressanta områdena i sina översiktsplaner, men översiktsplanerna hos kommunerna är inte bindande, och det visar sig också att en del kommuner inte ens tar in de riksintressen som naturvårdsverket har på sina listor. Jag har tyvärr aktuella exempel på detta från mitt hemlän, Västernorrlands län. I reservation 9 ställer vi upp på att förklara de fyra outbyggda stora Norrlandsälvar, som ännu finns kvar, för nationalälvar. Som det står skrivet i reservationen är det mest ett symbolvärde att kalla dem nationalälvar i analogi med nationalparker. Det vore ännu bättre om vi kunde få en majoritet för att grundlagsskydda dessa fyra stora älvar. Med ett grundlagsskydd skulle man ju vara tvungen att dels här i riksdagen fatta beslut om utbyggnad av dessa älvar två gånger, dels ha ett val emellan besluten. Detta skulle ge älvarna ett betydligt bättre skydd. I dag räcker det ju med en enkel majoritet en enda gång här i riksdagen för att man skall ha hävt skyddet av älvarna. Man kan fråga sig vad det är för skydd för framtida generationer om man med ett enda majoritetsbeslut en enda gång helt och hållet kan häva skyddet. Grundlagsskyddet behandlas inte i detta betänkande, utan det kommer upp i ett annat utskott, nämligen konstitutionsutskottet. Vi har därför till betänkandet bifogat ett yttrande, nr 3, i vilket vi pläderar just för ett grundlagsskydd. Därmed är vi inne på alla de kvarvarande älvsträckor och åar som ännu inte har exploaterats eller endast har exploaterats i mindre grad. I Sverige är nästan allt vad vattenkraft heter exploaterat. Det finns litet olika bedömningar, men ungefär 90 96 av det som ligger utanför nationalparkerna är redan taget. Det betyder att det som är kvar har blivit väldigt viktiga restbiotoper, restnaturmiljöer, där många växter och djurarter har sina sista uppehållsorter. Skyddsvärdet för det som är kvar har alltså ökat i takt med att man har förstört mycket av det som tidigare har funnits. Ibland säger man att vattenkraften är miljövänlig. Jag vill bestrida detta. Vattenkraften är inte miljövänlig, vattenkraften leder tyvärr till stor miljöförstörelse. Det märks framför allt på att artrikedomen i naturen minskas. En rad växter och djurarter utrotas, eller så tunnas deras stammar ut på ett sådant sätt att de riskerar att utrotas och försvinna lokalt. Det har visat sig att artrikedomen i de älvar där man har byggt ut vattenkraften, dvs. nästan alla älvar, har minskat dramatiskt. Fisket i dessa älvar, som ju var väldigt rikt när det begav sig, framför allt i fråga om lax men även i fråga om andra vandrande fiskar som kunde äta upp sig, har praktiskt taget utplånats. Mycket av det havsfiske som bedrivs ute i Östersjön på bl.a. lax bygger i dag på fiskodlingar. Den naturligt reproducerande laxen är på väg att utrotas helt. Det har också sagts att även den odlade fisken, den odlade laxen, genetiskt sett kommer att utarmas med tiden. På det sättet kommer även den resursen att på sikt utarmas och bli sämre, och vi kommer att få ett mindre utbyte av den. I varje fall finns det en risk för detta. Vi har alltså redan i dag förlorat en betydande naturresurs, och vi riskerar att förlora mycket mer. När man bygger dammar dämmer man upp stora områden. Fallhöjden är ju som regel inte så stor i våra älvar, men där finns väldigt mycket vatten. Det bygger alltså mycket på dammar, ofta stora dammar. Oftast är den bästa jorden längs dessa älvar den jord som är närmast vattnet. Det hänger ihop med istiden att dessa jordar har avlagrats och avsatts på det sättet. Genom dessa älvutbyggnader har man utplånat en betydande mängd jordbruksmark. Man har också dränkt ett antal samhällen och hela byar genom dammbyggena och också utplånat en del av den kultur som fanns. Att kalla detta för ett miljövänligt sätt att producera energi tycker jag är hyckleri. Det är inte miljövänligt. Det lilla som finns kvar måste vi slå vakt om. Sverige är ett rikt land, och vi vill ofta skryta med internationellt att Sve rige är ett föregångsland när det gäller miljöoch naturvård. Det vore mycket konstigt om vi inte kunde slå vakt om det lilla sista vi har kvar av en av de rikaste miljöer vi har. Det är faktiskt fråga om en av de rikaste miljöer vi har. Artrikedomen i ett rinnande vatten, en riktigt bra fors, är i klass med den artrikedom som finns i regnskogar. Det är en av jordens rikaste naturmiljöer vi talar om. Det finns en framgång för naturskyddet i det här betänkandet, och det gäller Ammerån. Den nedre delen av Ammerån kommer att föras in i naturresurslagen och därigenom få ett skydd. Detta har skett efter en mycket lång kamp, som jag själv har deltagit i lokalt. Man har i kommunen och i länet varit fullständigt eniga, och en lång rad debatter här i riksdagen har klart visat att just Ammerån är ett av de mest skyddsvärda vattendrag som vi har i hela landet. Ån är kalkrik och artrik och har en helt fantastisk naturmiljö. Men det krävdes en intensiv och en lång kamp för att få ett skydd. Det finns en rad andra sträckor som inte är skyddade ännu men som lika självklart borde skyddas. Jag tänker då framför allt på Emån. Emårn är förmodligen ett av de mest skyddsvärda vatten som vi har kvar i landet, och det är definitivt det mest skyddsvärda i södra Sverige. Det finns inte så många vattendrag i sydöstra Sverige. Det är, som ni känner till, ett relativt torrt område. Emån drar då till sig väldigt mycket av den naturrikedom och artrikedom som finns i södra Sverige. Det finns en reservation om detta, nämligen reservation nr 14. I den räknas upp tio punkter som var och en själv kunde vara skäl nog för att föra in Emån i naturresurslagen. Jag skulle vilja tillföra en elfte punkt. Kring Emån finns stora översvämningsmarker, och under vårfloden svämmar en del av dessa över. Detta vatten värms då upp genom att det täcker en större yta. Det är en av förklaringarna till att malen, den utrotningshotade fiskarten som måste ha en temperatur på minst 22” C i vattnet för att kunna föröka sig, finns just i Emån. Detta innebär också att dessa marker blir mycket rika och fina födomarker för en rad fåglar, inte minst flyttfåglar. Detta vatten utgör i ökande utsträckning, i takt med att andra vatten tyvärr har förstörts i norra Europa, en viktigt rastplats för flyttande fåglar, och bl.a. tranor har börjat dra sig dit. Mycket pekar på att vattnet kommer att bli mer betydelsefullt i framtiden, framför allt för vadare, gäss och änder. Det finns andra reservationer som handlar om Hårkan och Voxnan, Meåforsen och Jaurekaska och också om Haverö strömmar. Haverö strömmar är ett speciellt kapitel. De är faktiskt redan intagna i naturresurslagen och är skyddade. Haverö strömmar är tre strömmar mellan två sjöar i Ljungan i västra Medelpad. Nu vill man bygga en väg in i detta område. Det finns också några gamla trädammar som släpper förbi det mesta vattnet. Dem vill man reparera, men man vill inte reparera på ett traditionellt sätt. Man vill ersätta dem med stora betongdammar vilka har en sådan regleringsförmåga att man skulle dränka kyrkogården vid Haverö kyrka om man skulle utnyttja dem. På detta sätt skulle man förstöra många av de naturvärden som skyddet i NRL avser. Detta ärende ligger hos regeringen, och det ligger där sedan länge, och det har inte gått att få något besked. Det borde vara självklart att man inte skall tillåta vare sig vägbygget eller stora betongdammar. Då urholkar man det skydd som avses med i naturresurslagen. Att sådana här saker är på gång visar att naturresurslagen måste förbättras. I reservation 15 deklarerar miljöpartiet att vi anser att vattenkraftsutbyggnadsepoken i Sverige är ett avslutat kapitel. Vi kan inte ta mer utan att ställa till mycket stora skador. Det gäller även mindre åar. Man möter ibland en populär uppfattning om att mindre åar är mindre värda, men det kan faktiskt vara precis tvärtom. Många av de mindre vattendragen är ur natursynpunkt, när det gäller skyddsvärda växter och djur osv., väl så skyddsvärda och kanske mer skyddsvärda än en del större vattendrag. Det finns förresten ett skrivfel i reservation nr 15. Det står att dessa älvar ofta fungerar som ”radiobiotoper”. Det skall stå randbiotoper. I reservation nr 16 tar vi upp Sveriges största havsdelta, nämligen Indalsälvens delta. Där finns en lång rad växter, djuroch fågelarter som är skyddsvärda. Där finns t.ex. den utrotningshotade ävjepilörten och hela det växtsamhälle som är knutet kring den. En del andra partier talar sig varma för andra vattendrag, men dock inte detta delta. Bakom denna reservation står endast vpk och miljöpartiet, och det måste jag beklaga. Både centern och folkpartiet i Västernorrland ställer sig bakom detta, men det gör man tydligen inte centralt. Detta är ett ganska stort deltaområde, och på den största ön finns i dag en flygplats. Den kan gott ligga kvar. Men problemet är att man nu drar en väg genom hela deltat. Man klyver deltat mittitu genom att E 4:an får en ny dragning. Detta har vi försökt stoppa, men vi har tyvärr misslyckats. Regeringen har inte ens velat pröva frågan. Vi har anmält ärendet för prövning enligt Bernkonventionen för skydd av växtoch djurarter och deras livsmiljöer, men man har inte ens velat pröva frågan, eftersom den svenska regeringen motsatte sig detta. Tydligen prövas inte brott mot de internationella konventionerna med mindre än att regeringen ställer sig bakom. Vi vill att Indalsälvens delta skall föras in i naturresurslagen för att på detta sätt få ett skydd för det som finns kvar. Man planerar nu nämligen ytterligare exploateringar. Man nöjer sig inte med vägen, utan man vill bygga något slags motsvarighet till Arlanda stad, ser det ut som. Därmed kommer man att utplåna en av de mest värdefulla naturbiotoper vi har i norra delen av Sverige. Slutligen till reservation 17. Där handlar det återigen om att förbättra lagstiftningen så att man får bort kryphål. Det gäller det s.k. Laisvallsprojektet. Gruvföretaget vill gå in i Vindelälvens vattensystem och torrlägga den övre delen av Vindelälven för att bryta malm. Det vore helt otillständigt om man gick med på detta. Tyvärr är lagen oklart utformad, och åtminstone företaget och bl.a. en del lokala politiker tolkar den på ett sådan sätt att det skulle vara tillåtet. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga reservationer som miljöpartiet står bakom samt till reservation nr 1.

Fru talman! Jag skall inte som Roy Ottosson tredubbla den aviserade tiden, men jag kommer att behöva litet mera tid än de 15 minuter som jag har angivit. I bostadsutskottets betänkande nr 17 behandlas NRL, naturresurslagen. I 14 motioner har aktualiserats en rad frågeställningar inom vårt revir. Inte mindre än sex motioner berör Ammerån i Jämtland. Vi är konsekventa i våra ställningstaganden. Om regeringen tidigare intagit en annan position, följer riksdagen den utstakade färdriktningen, och vi för nu in Ammerån under NRL. I älvdebatten är det många ständigt återkommande älvsträckor och argument som vi möter år efter år. Motionärerna är i alla sina krav besjälade av tanken att ytterligare arealer skall inrymmas under naturresurslagen. Jag skall kommentera några frågeställningar och bemöta några reservationer som fogats vid betänkandet. Fru talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer. Kommunister och folkpartister framför i reservation nr 1 att de vill ha en annan tingens ordning än nu och föreslår en ytterligare översyn av NRL. Skälen härtill synes mig vara kluvna. Jag vill erinra om att det dagligen pågår en fortlöpande översyn av NRL. På departementet finns en stab av medarbetare som fortlöpande följer dessa frågor och lägger fram förslag till riksdagen om ändringar i lagen. Boverket och naturvårdsverket utreder för närvarande frågan om konsekvensbeskrivningar och beslut där NRL tillämpas. Regeringen har uppdragit åt vägverket att i samråd med naturvårdsverket och Kommunförbundet redovisa erfarenheterna av de nya bestämmelserna i 15 och 16 §§ väglagen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar. Dessutom pågår ett omfattande kommittéarbete med en bred parlamentarisk förankring, där dessa problem finns invävda. Jag tänker då i första hand på miljöskyddskommittén och dess arbete. Folkpartiet har en representant i den. Jag sitter själv med i kommittén och kan lova att frågan bevakas stenhårt av samtliga partier. Det är många bollar i luften när det gäller NRL. Här händer ju saker och ting strängt taget varje dag, nästan var timme och var minut. Motionärernas och reservanternas förslag är enligt vårt sätt att se detsamma som att slå in öppna dörrar. Den översyn man efterlyser är enligt vår och utskottsmajoritetens syn helt överflödig. Jag yrkar avslag på reservation nr 1. I reservation nr 2 förordar folkpartiet, vpk och miljöpartiet en förändring på myndighetsnivå. Reservanterna vill att ansvaret för naturresurslagen skall flyttas från boverket till naturvårdsverket. Vad vinner man på detta? För mig är det en gåta. Enligt vår uppfattning blir NRL inte ”folkligare”, för att citera Strömdahl, om man följer reservanternas linje. Att exploateringsintressena på något underligt sätt plötsligt skulle tämjas, om naturvårdsverket skulle få en folklig förankring är skitsnack, fru talman. Vi tror inte på den modellen. Jag har följt dessa frågor under lång tid, närmare tjugo år. Departement, berörda verk och skilda partier i utskottet har hårt engagerat sig för och slagit vakt om NRL under de gångna åren. Folkpartiet har ändrat uppfattning på senare tid, och nu har vpk och miljöpartiet hoppat ombord på tåget och anslutit sig till den liberala linjen. Jag är stolt över NRL och tycker att den skall ligga kvar under boverkets fögderi. Jag tror inte på reservanternas alltför ensidiga och begränsade synsätt. Jag tror att ni själva sätter er i en fälla. Ni har enbart teorier och floskler att komma med, ingenting annat. Fru talman! Jag vill erinra om följande. I förarbetena till den fysiska riksplaneringen och nu senare naturresurslagen finns glasklara skrivningar å ena sidan om bevaranderätten och å andra sidan om ianspråktagande av mark och vatten, och därför är och förblir reservanternas farhågor ogrundade. Exploateringsintressena kommer inte att ges ökat svängrum och utrymme inom NRL. Utskottsmajoritetens skrivning är och förblir en garanti för att natur, miljö och bevarandeintressen ges högsta prioritet i den fortsatta behandlingen av NRL. Jag yrkar avslag på reservation nr 2. Den tredje reservation som jag närmare tänkt beröra är reservation nr 9. Det gäller förslaget om att ge våra huvudälvar en ny benämning. Med outtröttlig envishet återkommer Siw Persson och de andra reservanterna i frågan med kravet att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna att de fyra s.k. huvudälvarna — Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven — bör förklaras som nationalälvar. I fp-motionen görs också det tilllägget att bl.a. Byskeälven och Råneälven bör förklaras som nationalälvar. Fru talman! Vid behandlingen av motsvarande motionsyrkanden 1989 anförde utskottet att de nu aktuella älvarna har tagits in i NRL. De kan alltså inte byggas ut med mindre än att lagen ändras. Några sådana ändringsförslag har såvitt mig bekant inte förelagts riksdagen. Lika litet som tidigare kan vi inse att en namnändring skulle skapa en bättre tingens ordning. Folkpartiet menar att det skulle bli fråga om ett slags motsvarighet till nationalparker. Att detta i sin tur skulle innebära något bättre skydd är skitsnack, ingenting annat. Inga argument som hittills anförts har övertygat oss i utskottsmajoriteten om att införandet av benämningen ”nationalälv” skulle innebära något annat än en formell namnändring. Fru talman! Min vagga stod vid Vindelälvens strand, och jag hoppas att de forsande älvarna kommer att rinna också i fortsättningen. Benämningen på Vindelälven eller på någon annan älv har dock ingen som helst betydelse. Jag yrkar avslag på reservation nr 9. Riksdagsbeslutet om bevarande av de fyra huvudälvarna inkl. biflödena ligger alltjämt fast. Det är vårt klara och entydiga besked i denna fråga. När det sedan gäller de övriga älvsträckor som här uppräknats finns det ingen anledning att närmare kommentera alla dessa. När nu Ammerån införs under naturresurslagen faller ytterligare en kontroversiell älvsträcka bort från reservanternas långa lista. Här följer vi, som jag inledningsvis sade, gammal god praxis. Regeringens beslut och riksdagens följer varandra i den här delen. För närvarande gäller att Ammerån uppströms Överammer ingår i NRL. Regeringen har genom beslut den 1 februari 1990 avslagit en ansökan om överledning av vatten från Ammerån till Indalsälven. Vi lyssnar på rörelsen, och regeringsbeslutet är ett belägg för detta. Utskottet delar uppfattningen i motionerna att hela Ammerån bör tas upp bland de vattenområden som ingår i 3 kap. 6§ NRL. Lagen bör därmed ändras så att beträffande Indalsälven orden ”uppströms Överammer” utgår ur lagtexten. Utskottet föreslår också att riksdagen med anledning av motionerna antar ett förslag till lag om ändring i NRL i enlighet med vad utskottet anfört. Den föreslagna lagen bör, som framgår av betänkandet, träda i kraft den 1 juli 1990. Vad i övrigt i vissa motioner anförts om överledning av Ammeråns vatten m.m. kan, som vi från utskottsmajoriteten klart anför, inte anses relevant vid ett riksdagens ställningstagande. Vad sedan gäller övriga älvsträckor är de allra flesta gamla bekanta. Namn som Hårkan i Indalsälven och Voxnan uppströms Edsbyn i Ljusnan, Meåforsen i Ångermanälven, Jaurekaska i Luleälven, Haverö strömmar i Ljungan och Emån har utskottet tidigare mött. Det finns ytterligare sådana namn, som jag förbigår med tystnad. Det är bara att konstatera att det finns delade meningar inom vissa geografiskt begränsade områden. En utbyggnad av vattenkraft upp till 65 TWh är vi överens om. Inom den ramen ligger alltjämt vissa projekt och älvsträckor som kan ifrågakomma vid en eventuell framtida utbyggnad. Innehållet i vattenkraftsplanen får i vederbörlig ordning behandlas i annat sammanhang. Jag yrkar avslag på reservation nr 9. Fru talman! Jag lyssnade på oppositionens krav och alla dess melodier. En del lät falska och en del lät bra. Melodierna spelades på skilda strängar. En del krav är tillgodosedda, andra får vänta. Argumenten är desamma, melodierna är entoniga och vi känner igen dem sedan tidigare. Kanske vill något parti något klarare markera sin speciella profil. Det är trots allt relativt små nyanser som skiljer oss åt. Alla partier vill slå vakt om naturvärdena inom naturresurslagen och dess instrument. För att möta morgondagens problem behöver vi en hög beredskap för att klara konflikter som finns mellan bevarandevärden och exploateringsintressen. Vi är på rätt spår mot framtiden. Sverige är ett rikt land med stora arealer, stora vattenresurser och stora fjäll-, havsoch kustområden som är oersättliga naturvärden. Vi har en unik miljö att vårda och värna om. Dessa klenoder skall vi förvalta på bästa sätt. Det har vi gjort, och det skall vi självfallet även framdeles göra. Vi har en framsynt lagstiftning, som Olof Palme stod bakom. Han påbörjade på sin tid dessa diskussioner om den fysiska riksplaneringen. Jag är övertygad om att nästa generation kommer att säga att i stort sett var och är naturresurslagen en banbrytande lag, en lag som många kommer att minnas som en viktig milstolpe i miljöarbetet. Det är en lag där förarbetena till en NRL och den fysiska riksplaneringen har betytt och betyder så mycket. Den fysiska riksplaneringen utarbetades på 60-talet för att sättas i sjön framför allt på 70-talet. 90-talet kommer att präglas av en tilltagande miljödebatt. Vi välkomnar den debatten. Svensk arbetarrörelse och socialdemokratin är beredda att helhjärtat gå in i kampen och slåss för en bättre miljö. Ett instrumentet är NRL. Naturresurslagen har kommit för att stanna. De flesta kommunala, regionala och centrala politiker och tjänstemän jobbar lojalt i naturresurslagens anda. Det är bra för landet, för naturen och för miljön. Låt oss tillsammans ytterligare förbättra instrumentet NRL. Frukterna av allas vårt pionjärarbete får framför allt framtida generationer skörda. Nöjda blir vi aldrig. Det skall vi inte heller bli. Låt dagens debatt bli en sporre och ett avstamp för ökat miljöengagemang. Fru talman! I morse vaknade jag i min lägenhet som ligger på Östermalm. Jag vaknade och lyssnade till fågelsång. På väg till riksdagshuset gick jag igenom Kungsträdgården, förbi Strömmen. Jag möttes av blommorna, träden och en prunkande vår. Det slog mig att vi människor i det här landet är favoriserade. Sverige är ett vackert land med en vacker huvudstad. Jag vill påstå att jag själv bor i Sveriges vackraste landskap. Detta skall vi vårda. I det stycket kommer socialdemokratin och arbetarrörelsen att föra fanan högt. Vi kommer att finnas med på barrikaderna och aktivt jobba för en bättre miljö. Jag skall något kommentera oppositionens inlägg. Bertil Danielsson tog upp frågan om förtätning av fritidsbebyggelse. Vi anser att utskottets skrivning är bra som den är. Detta är något för kommunerna att besluta om. Det skall inte komma några pekpinnar från centralt håll som anger att det skall förhålla sig si eller så. Folkpartiet kommer med de gamla kraven på mineralbrytning i de obrutna fjällområdena. Vi anser att den avvägning som har gjorts är rimlig. Centern, vpk och miljöpartiet har tagit upp frågan om Emån. Sökanden har ju gjort offentlig avbön i det här fallet, dvs. kraftföretaget återtar sin tidigare gjorda ansökan om projektet Fliseryd vid Emån. Det finns inte någon anledning att närmare fördjupa sig i den frågan. Jan Strömdahl var inne på frågan om obetydlig miljöpåverkan. Det gällde då biflödena till Vindelälven och Laisälven. Utskottets och departementets tjänstemän har tittat på detta: Lagen och förarbetena är mycket klara när det gäller detta område. Biflöden och vattenområden är skyddade enligt NRL. Det är det klara och entydiga besked vi har att ge i denna del. Roy Ottosson sade att jordbruksmark har försvunnit vid utbyggnad av vattenkraft. Det är riktigt. Jag kan hålla med om att dessa arter är viktiga. De skall skyddas och så långt som möjligt bibehållas. Men jag tror att Roy Ottosson inser att det inte är hållbart att använda jordbruksmarken som ett argument mot att bygga ut. Vi saknar ju inte jordbruksmark i dag. Vi har ett annat problem som kommer att aktualiseras under kommande diskussion då jordbruksutskottet behandlar dessa frågor. Fru talman! Avslutningsvis tycker jag att det har varit en hygglig debatt.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

Fru talman! Magnus Persson använde både kraftuttryck och kraftfulla uttryck. Det förstnämnda vill jag gå förbi med tystnad. När det gäller det senare tar jag mig friheten att referera till Magnus Persson på ett par punkter. När det gäller frågan om förändringar av NRL, sade Magnus Persson att det händer något varje dag, varje timme och varje minut. Det låter mycket hoppingivande. När Magnus Persson kom in på reservation nr 8 — där vi vill att man skall tillämpa de motivuttalanden som finns när det gäller NRL — sade han att det är bra som det är och att kommunerna sköter dessa frågor på ett riktigt sätt. Då är inte Magnus Persson beredd att ompröva, varje dag, varje minut eller varje timme. Vår inställning är att om kommunerna inte följer de intentioner och motivuttalanden som finns generellt är det riksdagens sak att rätta till det här. Detta ligger till grund för vår reservation. Märkvärdigare är det inte, och det är väl ganska klart även för Magnus Persson hoppas jag.
Fru talman! Magnus Persson vill göra gällande att vi slår in öppna dörrar här. Om man bara håller sig i centrala Stockholm kan man kanske få det intrycket. Man är dock inte lika lugn om man ser hur det exploateras runt om i landet, där det ena naturområdet efter det andra faktiskt utarmas och när man har tagit del av statistik som visar att takten för utrotning av det totala antalet djuroch växtarter som finns i Sverige är ungefär densamma som i de länder där man skövlar tropiska regnskogar. Det är tyvärr så. Då är det inte längre lika självklart att tycka att den nuvarande lagstiftningen, t.ex. naturresurslagen, är tillräcklig. Miljöskyddskommittén — där Magnus Persson själv ingår — skall tydligen ta upp detta, säger Magnus Persson. Det verkar gå mycket långsamt i den kommittén. Om man skall kunna tro på det påståendet måste kommittén nog få en helt annan arbetstakt. Jag vill således hävda att farhågorna i allra högsta grad är grundade. Scan Link byggs genom Bratteforsåns dalgång, trots att det är ett riksintresse. I fallet med Hölleviken i Skåne är det likadant. Där går man in och skall bygga i strandlinjen. Man hävdar t.o.m. att sådana här vägbyggen har riksintresse och därför skall naturresurser stå tillbaka. Det finns naturligtvis många exempel på detta. Härjeån byggs ut, trots protesterna. Jag kan hålla med om att när det gäller vattenkraftsutbyggnaderna hänger mycket ihop med att vattenkraftsplanen är för högt satt. Den bör justeras nedåt. Det har vi från miljöpartiets sida naturligtvis krävt i andra sammanhang här i riksdagen. Ligger man så högt som man gör i dag, måste man gå in och exploatera ytterligare områden. Egentligen innebär det beslut som vi snart kommer att fatta när det gäller Ammerån att vattenkraftsplanen inte kommer att kunna fullföljas i vilket fall som helst. Den bör således revideras. Socialdemokraterna skall helhjärtat gå in i kampen för en bättre miljö, sade Magnus Persson. Det låter ju väldigt bra. Där är vi säkert helt överens. Sedan kommer brasklappen när Magnus Persson säger att vi aldrig skall bli nöjda. Nej, det kan vi konstatera att vi knappast kan bli. Jordbruksmark är en naturresurs som faktiskt förstörs och har förstörts i viss utsträckning av vattenkraftsexploateringen. Den resursen kan behövas om vi skall avveckla kemikaliejordbruket i Sverige.

Fru talman! Jag berörde i mitt inledningsanförande att det har gjorts kompletteringar i naturresurslagen. Det beror på att socialdemokraterna har ändrat uppfattning till det bättre. Man har således anslutit sig till centerns och även till folkpartiets synpunkter i en del frågor. Det gläder oss. Jag tycker därför att Magnus Persson i dag viftar bort våra reservationer alltför lättsinnigt. Jag vill påminna Magnus Persson om vad han sade här i kammaren den 22 april 1987: ”Reservation 4 har samlat inte mindre än tre partier. Det är centern, folkpartiet och vpk som gemensamt hamnat på samma ståndpunkt, nämligen den att Hårkan, Ammerån och Edänge bör omfattas av NRL. Hårkan, Ammerån och Edänge har tidigare prövats, och några ytterligare skäl för att undanta dessa älvsträckor har inte framkommit. --- Majoriteten” — dvs. socialdemokraterna och moderaterna — ”menar alltjämt att nämnda älvsträckor inte bör ingå NRL. Jag yrkar avslag på reservation 4 vad det gäller Hårkan, Ammerån och Edänge.” Vi vet hur det är i dag. Ammerån kommer vi att fatta beslut om, och Edänge har vi tidigare tagit in i naturresurslagen. Jag tycker nog att Magnus Persson inte skall uttrycka sig riktigt så lättsinnigt när det gäller de motioner som Övriga partier har skrivit och de reservationer som vi har haft uppe här i dag. Socialdemokraterna kanske i efterhand börjar tänka om och ändrar sig till det bättre. Jag vill också påminna om att i samma debatt, den 22 april 1987, talade Magnus Persson mycket engagerat om Strängsforsen. Strängsforsen togs in i NRL. Som vi vet ligger Strängsforsen i Värmland.

Fru talman! Först några ord till vpk:s representant Jan Strömdahl. Det är möjligt att vi missuppfattade varandra. Återgår vi till den konkreta frågan, som också Siw Persson från folkpartiet var inne på, vill jag säga att vi inte tycker att det är självklart med en myndighetsförändring, om det blir en departementsförändring. Vi har inte funnit övertygande skäl för just detta. Då återstår vår inställning rent principiellt. Det är bara, fru talman, att konstatera att vi har en annan syn på dessa frågor. Enligt vår åsikt vävs frågorna in på ett hyggligt sätt, och människorna uppfattar inte det hela som alltför motstridigt. Vi hävdar den uppfattningen. Till Siw Persson vill jag säga några ord beträffande älvarna. Jag tycker fortfarande att det rör sig om ett alltför begränsat synsätt. En namnändring till nationalälvar skulle, enligt min mening, inte innebära någon annan tingens ordning. Vi har inte funnit några som helst övertygande skäl härvidlag. Beträffande betongpolitik och Siw Perssons inställning: Jag tror att de allra flesta inte upplever socialdemokraterna som ett betongparti. Vi lyssnar till rörelsen. Detta blir också svaret till Birger Andersson från centerpartiet. Blir det en folkopinion, en folkstorm, och ett ökat miljöintresse och engagemang som beträffande Strängsforsen, Hårkan, Ammeråns strömmar, råder det inget tvivel om att vi kommer att lyssna till rörelsen. När det gäller det senaste beslutet fattade ju också regeringen ett definitivt beslut som gick emot de sökande. Vi är inte statiska. Självfallet lyssnar socialdemokraterna och andra parlamentariska partier till opinionerna och tar del av den debatt som förs. Bertil Danielsson återkom om reservation 8. Fru talman! Vi tycker att kommunerna sköter det här på ett utmärkt sätt, och vi tycker att det här är en kommunal angelägenhet som kommunerna skall sköta. Här skall vi inte hålla upp några pekpinnar. Jag tycker att Siw Persson skall ta ett samtal med Erling Bager, partikollegan, som sitter i kommittén och bevakar de här frågorna. Så sent som i eftermiddag kl. 15 skall vi ha ett kommittésammanträde. Till miljöpartisterna vill jag säga att vi arbetar ganska hårt inom kommittén. Det gäller bl.a. vägbyggen i Göteborg och Skåne och 15 och 16 §§ i väglagen. Här har ju regeringen gett vägverket i uppdrag att se på det där litet närmare, och det beror ju på de opinionsstormar som har förekommit, med trädkramare och annat.

Fru talman! Det glädjer mig om socialdemokraterna har blivit mer lyhörda, så att de lyssnar till andras åsikter och till olika opinioner. Nu sade Magnus Persson att han lyssnar på rörelsen. Då skulle jag vilja fråga en sak. När det gäller ett spörsmål som jag och även Siw Persson har tagit upp och som vi också har behandlat i en gemensam reservation, nämligen ändring av benämningen på de fyra Norrlandsävlarna — vi vill kalla dem nationalälvar — skulle jag vilja veta följande med tanke på att jag har en känsla av att rörelsen inte är helt överens i denna fråga. Kan Magnus Persson i dag i denna kammare ge ett klart och entydigt besked om att ingen av de aktuella fyra älvarna kommer att i någon form bli utsatt för utbyggnad?
Fru talman! Det är bra om Magnus Persson och de andra i miljöskyddskommittén bedriver sitt arbete litet hårdare. Jag välkomnar det besked som han gav. Om socialdemokraterna verkligen vill bli ett miljöparti i någon som helst mening kan man fråga sig varför de inte vill ta in Emån i naturresurslagen — priset härför är faktiskt ganska lågt — och i dag stödja reservation 14. Ni kan ju ta en politisk poäng om ni gör det — om inte annat. Varför inte stärka bevarandeintresset i naturresurslagen genom att stryka det famösa stycket — 3 kap. 18 andra stycket — där det står att riksintressena inte får utgöra hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet? Det är ett ganska fantastiskt kryphål. Varför inte stryka denna mening? Den är helt onödig. Stöd reservation 4! Då börjar vi kanske tro på talet om att ni skall vara ett miljöparti.
Fru talman! Först till namnändringen. Det som jag avslutningsvis sade rörde sig kanske mycket om nyanser. Vi finner alltså inte några som helst övertygande skäl för att just namnändringen skulle innnebära att de fyra huvudälvarna skulle bli bättre skyddade. Beträffande Birger Anderssons inlägg kan man bara konstatera att vi har varit överens om en utbyggnad med 65 TWh när det gäller vattenkraften och att de fyra huvudälvarna är och förblir skyddade. Vi har inte några planer på att riva upp det beslutet. Det finns en politisk majoritet för skydd av dessa älvar även framdeles. Då finns det ingen anledning för oss att aktualisera den frågeställningen. Miljöpartiets representant säger att vi skulle få en politisk poäng om vi skulle ta in Emån. Fru taiman! Så lätt tar man det ju inte i det politiska livet. Vi har i vanlig ordning justerat betänkandet, och under resans gång har sökanden i detta fall tagit tillbaka sin ansökan om utbyggnad av Fliseryd Emån. Jag har tidigare sagt att vi inte är statiska, men för dagen finns det ingen anledning att ändra på beslutet. Därför yrkar jag avslag på denna reservation. I eftermiddag skall jag gå till kommittéarbetet och då skall jag framföra mina ärade kollegers synpunkter på kommittéarbetet. Vi skall arbeta vidare i den här andan.

Fru talman! Emån är en så angelägen fråga för många av oss i Kalmar län, tyvärr inte för alla, att jag även om kravet på skydd enligt NRL redan har framförts, bl.a. av folkpartiets Siw Persson, vill ta upp några saker. Det är främst Emåns framtida användning som behöver ytterligare belysas. Sydkrafts storvulna planer på att bl.a. delar av Emån skulle få en ny sträckning verkar vara övergivna redan innan vattendomstolen har sagt sitt. Det måste man vara tacksam för. Men Emån skall även i fortsättningen genom ombyggnad och förbättring av det gamla kraftverket i Finsjö producera viss energi. Det är riktigt att ta till vara detta elöverskott även om det är ganska ringa. Men på Magnus Persson låter det som om frågan om huruvida Emån skall tas med i NRL eller inte enbart är en fråga om den vattenkraftsutbyggnad som Sydkraft ville göra — det handlar ju om så oerhört mycket mer, och det framgår av reservation 14. I den har många olika punkter behandlats. I Emån finns det alltså andra och väsentligare resurser än just elkraften. Risken är att väntan på vattendom lägger en död hand över ån. Ingen har velat företa sig något — utom det grävningsföretag som för två år sedan försökte leda Emån in i något som nästan skulle blivit en miljömässig kollaps. Detta handlande stoppades ju som väl var. Markägarna har ett i och för sig berättigat krav att hindra översvämningar men inte med så drastiska medel. Nu har föreningen Emåbygdens framtid tillsammans med markägarna utarbetat ett förslag som försöker förena naturvårdens, miljövårdens och markägarnas intressen. Detta är positivt och ett steg på vägen till den officiella utredning om Emån och den framtida utvecklingen inom dess vattenområde som jag begärt i motion Bo524. En sådan utredning, som bör arbeta snabbt, kan tillsättas så snart vattendomstolens utslag kommit. Som så många gånger tidigare framhållits här i riksdagen har Emån ett fisk-, djuroch växtliv som försvunnit i många andra vattenområden men som i Emån med viss hjälp kan fortsätta att utvecklas. Havsöring och lax är en genetisk resurs för fisket i Östersjön men kan också bli grunden för en utökad fisketurism i området. Planer finns att med hjälp av laxtrappor få öringen att vandra ända upp till Vetlandatrakten, där den tidigare var ett naturligt inslag. Turismen är en näringsgren som måste uppmärksammas i inlandet under 90-talets omdaning av jordbruket. Det är viktigt att även jordbruket kan fortsätta i området, inte minst för att bevara landskapet kring ån öppet och levande. Jag vädjar därför till Birgitta Dahl, i förhoppningen att hon läser detta: ta tag i Emåfrågan igen, låt ån skyddas av NRL och använd de medel som riksdagen genom beslutet 1978 tänkte sig skulle utgå till invallning till att i stället medverka till att Emåområdet får en utveckling som passar 2000-talets krav på en vettig vattenoch markanvändning och en stimulerande fritid! Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 14 med förhoppningen att detta stående inslag att tala för en reservation om Emån inte blir aktuellt nästa år.

Herr talman! Jag vill lämna en kompletterande upplysning till det anförande som Ingrid Hasselström Nyvall höll. Hon sade att alla riksdagsledamöter från Kalmar län inte ställer upp bakom kravet att skydda Emån. Från centerns sida har vi en gemensam reservation med folkpartiet. Den som står som första namn vid reservation 14 i bostadsutskottets betänkande är bostadsutskottets ordförande Agne Hansson, som är från Kalmar län. Jag vill gärna understryka att vi i centern inte har någon annan uppfattning än den som folkpartiet har i denna fråga. Jag vill också påminna om att Agne Hansson den 17 april debatterade en fråga till miljöminister Birgitta Dahl om Emån och möjligheterna att ta med Emån i naturresurslagen. Jag vill med detta inlägg bara göra denna komplettering så att det inte uppstår några missförstånd i denna fråga.
Herr talman! Det var faktiskt en ganska onödig upplysning, Birger Andersson. Även jag kan läsa innantill. Jag vet att centern sedan ett par år står bakom det här kravet. Ni var inte med första gången jag motionerade om Emån, men ni har kommit med senare. Det finns emellertid andra partier som inte stöder detta krav. Om deras riksdagsmän från Kalmar län kommer att göra det är något som vi får se i dagens votering, men de har alltså inte gjort det i utskottet. Jag vill också säga att jag lyssnade på debatten kring Agne Hanssons fråga till Birgitta Dahl förra veckan. Jag beklagar att det inte var en interpellation så att flera av oss hade kunnat gå in i den debatten. Precis som Agne Hansson är jag inte nöjd med Birgitta Dahls svar på frågan.

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande nr 17 behandlas i huvudsak anslag till bostadsadministrationen. Men de två reservationer som är fogade till betänkandet handlar ju om annat än om anslagsfrågor, och det är vi moderater som står för båda. Den första handlar om att vi vill avveckla SBAB. Den ståndpunkten är ju känd sedan länge, och det finns väl ingen anledning att fördjupa sig i argumentationen för vår ståndpunkt. Jag vill ändå kortfattat säga att vi tycker att det är onödigt att ha ett särskilt statligt finansieringsorgan för denna typ av finansiering. Det finns ju redan en uppsjö av olika organ som väl kan klara dessa uppgifter. Staten skall verkligen inte behöva ordna dessa saker. Vår ståndpunkt är ännu mera klar om man ser den mot bakgrunden av att vi vill förändra hela lånesystemet. Vi vill ha en helt annan finansiering av bostadsbyggandet med enhetslån m.m. Detta har vi framfört i andra sammanhang. På detta sätt kommer statens roll även att inskränkas och kan begränsas till att fastställa de låneregler som skall gälla. Vi är helt övertygade om att de bottenlåneinstitut som finns på marknaden kan klara dessa uppgifter. Den andra reservationen handlar om en namnfråga. Planoch bostadsverket har blivit föremål för en enskild motion, där det föreslås att planoch bostadsverket även officiellt skall heta boverket. Det kan ju synas vara en bagatellfråga. Regeringen har redan prövat denna fråga och avvisat tanken på att göra en sådan namnändring. Vi biträder regeringen i denna uppfattning. Vi tycker att det är klåfingrigt att riksdagen skall tala om vad myndigheterna skall heta. Den frågan bör kunna redas ut i andra sammanhang. Dessutom tycker jag att det från språklig utgångspunkt är tveksamt att skapa ett namn som boverket som är främmande för vårt allmänna språkbruk. Därför har vi fogat en reservation till detta betänkande. Herr talman! Jag inskränker mig till dessa synpunkter och yrkar bifall till reservationerna 1 och 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I betänkandet om anslag till bostadsadministrationen tillstyrker utskottet propositionens förslag. Utskottet gör med anledning av en s-motion ett tillkännagivande om att benämningen på planoch bostadsverket bör ändras till det allmänt vedertagna namnet boverket. Vidare behandlas och avstyrks en moderatmotion om avskaffande av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag. Detta har gett upphov till två reservationer till betänkandet. I reservation nr 1 anför moderaterna i enlighet med motionen att SBAB bör avvecklas och att ett nytt bostadsfinansieringssystem bör införas. SBAB bildades 1985 och har sedan dess svarat för upplåning av medel för statliga bostadslån och administrationen av dessa. Sedan 1989 handhar SBAB dessutom förvaltningen av alla anslagsfinansierade lån som beviljas eller har beviljats inom bostadsdepartementets ansvarsområde. SBAB har under den tid det verkat byggt upp en effektiv och kompetent organisation och framstår i dag som en konkurrenskraftig aktör på bostadsfinansieringsmarknaden. Det finns därför goda skäl för att SBAB:s verksamhet bör bestå också i en framtid med ett eventuellt förändrat bostadsfinansieringssystem. Något sådant förslag föreligger som bekant ännu inte. Dessutom bör SBAB även framgent ha förvaltningsansvaret för beviljade bostadslån. Jag yrkar avslag på reservation 1. I reservation 2 vänder sig moderaterna mot utskottets tillkännagivande angående frågan om namn på planoch bostadsverket med hänvisning till att namnfrågan primärt inte är någon riksdagsfråga. Utskottet anser att boverket redan är ett väl etablerat namn på verket och att en namnändring endast är en anpassning till rådande språkbruk. Jag yrkar därför avslag på reservation 2. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.
Herr talman! De här frågorna kanske inte föranleder någon längre debatt. Men ett uttalande från Gunnar Nilsson när det gäller finansieringen och SBAB:s framtid ger mig anledning att ställa en fråga. Gunnar Nilsson sade att ett eventuellt nytt finansieringssystem inte kommer att föranleda någon förändring, och något sådant föreligger ännu inte. Kan detta tyda på att socialdemokraterna och regeringen har planer på att förändra lånesystemet på ett sådant sätt att SBAB:s roll skulle kunna bli föremål för en omprövning?
Herr talman! Frågan om SBAB:s vara eller icke vara är i dag något hypotetisk, eftersom även moderaterna i en motion sätter denna i samband med ett nytt bostadsfinansieringssystem. Det har gjorts en utredning om ett nytt bostadsfinansieringssystem, men någon proposition föreligger ännu inte, och därför uttryckte jag mig som jag gjorde. Jag anser att SBAB även vid en eventuell kommande förändring av bostadsfinansieringssystemet kommer att ha en roll att spela.

Herr talman! Skatteutskottets majoritet tillstyrker propositionen om godkännande av Europarådsoch OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Moderata samlingspartiet, folkpartiet, centern och miljöpartiet yrkar i en gemensam reservation avslag på propositionen. Skälen därtill är följande: Det är inte första gången vi har anledning att påpeka att en proposition lagts på riksdagens bord utan den omsorgsfulla förberedande behandling som man har rätt att vänta sig och som för övrigt är grundlagsfäst. Dessutom brann det knappast i knutarna, och det hade inte spelat någon som helst roll om lagens ikraftträdande satts till kommande årsskifte i stället för till nu föreslagna 30 juni i år. Den forcerade handläggningen har lett till att det varit litet si och så med remissbehandlingen. Endast åtta remissinstanser har beretts tillfälle att yttra sig, och av dessa var flera negativa. En i ett lagstiftningsförslag som detta mycket tung remissinstans som Sveriges advokatsamfund var negativ till konventionen. Efter remissomgången har man till det ursprungliga lagförslaget fogat flera nytillkomna förslag. Dessa har alltså inte remissbehandlats, och det hela tyder på en helt onödig brådska. När det gäller den rent sakliga kritiken är det vår uppfattning att inte tillräcklig hänsyn tagits till den enskildes rättssäkerhet och inte heller till den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen vid domstolsförhandling. Även om denna sistnämnda inskränkning är ganska begränsad är det likväl principiellt felaktigt att tumma på grundlagsfästa bestämmelser. Enligt min uppfattning strider flera förslag mot behovet av personlig integritet. När det gäller betalningssäkringslagen verkar det sålunda vara helt klart att den enskilde skattskyldige som berörs av säkringsåtgärd inte blir underrättad om detta. I handräckningsärenden verkar det som om riksskatteverket ges möjlighet att agera i stället för att den naturliga domstolsprövningen får äga rum. Man vet heller inte vilken av två rättsregler med samma värde som skall ta över den andra. Det gäller exempelvis konventionslagen eller transformationslagen. Detta är komplicerad juridisk materia, och desto större är anledningen att skynda långsamt. Något annat, som det också kan finnas anledning att kritisera, är att praxis inte har följts när det gäller att omvandla konventioner på främmande språk till svensk lagtext. Nu föreslås att konventionen skall gälla direkt i Sverige, varigenom engelska och franska texter blir svensk lagtext. Även relativt språkkunniga personer får därigenom svårigheter att följa en komplicerad text. Det sagda leder till att ärendet kräver ytterligare behandling i regeringskansliet och, herr talman, jag yrkar bifall till den gemensamma reservationen, som innebär avslag på propositionen.

Herr talman! Som framgår av handlingarna yrkar fyra av partierna i reservation 1 avslag på handräckningskonventionen. Knut Wachtmeister har redan berört konventionen ganska ingående. Han har visat att det finns anledning att rikta en allvarlig kritik mot den. Jag skall därför inte upprepa de argumenten. Men låt mig ändå peka på tre av de centrala punkterna. Viktiga avsnitt av konventionen har över huvud taget inte remissbehandlats, som sades här. Inskränkningar kommer också att ske av den grundlagsfästa domstolsoffentligheten, vilket är en allvarlig inskränkning, även om den kan synas begränsad. Den teknik som används i lagstiftningen, som Knut Wachtmeister också var inne på, bäddar för att man kommer att erhålla tolkningsoch tillämpningsproblem samt språkförbistring. Jag skall, som sagt, inte upprepa argumenten, de blir inte bättre för det. Riksdagens dyrbara tid kan användas till annat. En välskriven reservation kastar också sitt ljus över problematiken. Jag tycker ändå att man bör uppmärksamma att bakom reservation 1, som jag inledde med, står fyra partier. Det är alltså bara riksdagens socialistiska majoritet som står bakom ett genomförande av lagstiftningen. Jag tycker att detta borde vara ett memento. Lagstiftning av den här karaktären, som berör grundlagsskyddade avsnitt i svensk lagstiftning, borde inte antas med denna knappa majoritet. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation 1.